Herr talman! Det är positivt att även övriga partier nu börjar förstå småföretagens betydelse. Vi i centern konstaterar med tillfredsställelse de insatser som i dag görs från samhällets sida för att stödja de små och medelstora företagens exportsatsningar. De är en bra bit på vägi den riktning som centern har arbetat för under flera år. Mer kan dock göras för att stärka dessa företags möjligheter att nå ut på exportmarknaderna. Centern har i ett antal motioner visat på en rad möjligheter, t.ex. länsvisa handelshus med uppgift att vara något slags grossistcentraler för småföretagens exportprodukter. Det är då också viktigt att samhällets insatser noga samordnas med näringslivets organisationer, så att bästa möjliga totaleffekt erhålls. Herr talman! Det är nyanser som skiljer majoritet och reservanter i denna fråga, men småföretagens stora betydelse gör det viktigt för centern att ständigt driva frågorna i rätt riktning. Centern är av tradition vägröjare för småföretagarfrågor, och vi uppskattar den ökade anslutningen från övriga partier. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservation i NU:s betänkande

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 20 behandlas några viktiga frågor som berör utrikeshandeln. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ett anslag på totalt 233 milj.kr. till exportfrämjande verksamhet. Prioriterade områden när det gäller exporten är offshore-verksamheten, bilindustrin, högförädlade livsmedel, materialhantering och skogsindustriprodukter. I anslaget ingår också resurser för att fullfölja det 1984 inledda främjandet av byggoch energiexporten. Det är också ett prioriterat område. Exportkreditnämnden, som har en väsentlig uppgift i det här sammanhanget, har att göra en avvägning mellan exportfrämjande åtgärder och statens risktagande genom den exportfrämjande verksamheten. Den har under senare år utfallit ganska bra. Dock har en viss projektbrist och en osäker riskbild medfört att omfattningen när det gäller insatser på ulandsområdet är mindre nu än på 1970-talet. Därför kan man bedöma att de resursramar som har anvisats är tillräckliga. Dessutom har verksamheten utvecklats på ett sådant sätt att premierna har kunnat sänkas. Därmed har den hamnat i ett bättre läge i förhållande till våra konkurrentländer. I den enda reservationen till detta betänkande yrkar centerns förespråkare bifall till fyra motioner. Det handlar i allt väsentligt om att stärka de små och medelstora företagens möjligheter till exportverksamhet. Som Ivar Franzén sade i sitt inlägg råder det egentligen total enighet om ambitionerna och möjligheterna liksom om betydelsen av de små och medelstora företagens roll när det gäller en ökad exportverksamhet. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla att exportkreditnämnden sedan 1978 har ett särskilt åtgärdspaket till förmån för just små och medelstora företags exportmöjligheter. Från början anslogs 4 milj.kr. till denna verksamhet, och i budgetpropositionen för nästa år, alltså 1986/87, uppgår anslaget till 29 milj.kr. Det skedde också en viss utvärdering av verksamheten 1983. På grundval av den föreslog regeringen i en proposition att man skulle satsa mer resurser på uppsökande verksamhet och även på verksamhet av typen exportchef att hyra. Dessa aktiviteter har slagit ganska väl ut. I motionerna behandlas också den beloppsmässiga gräns som finns i projekten när det gäller engagemang för exportstöd. Jag vill framhålla att den gränsen har sänkts och enligt exportkreditnämnden nu är så pass låg som ca 50 000 kr. per projekt. I reservationen tillstyrks också den motion som handlar om ökad småhusexport. Jag vill här hänvisa till det organ som heter SWEBEX och som är resultatet av tidigare utredningar och av en proposition. Syftet med detta organ är just att främja svensk byggoch energiexport. 18 milj.kr. har för detta ändamål tagits upp i den budgetproposition vi nu behandlar. Jag vill återigen understryka betydelsen av att vi på allt sätt främjar exportmöjligheterna för de små och medelstora företagen. Det finns också i de här aktuella motionerna ett yrkande som avser stöd för vapenexport till biståndsländer. Här finns det anledning att peka på att det i och för sig enligt gällande regler är möjligt att få kreditstöd även för den typen av export. Men grundförutsättningen är självfallet att vapenexportlicens finns, och de ärendena prövas i särskild ordning av regeringen. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 20 och avslag på reservationen till samma betänkande.

Herr talman! ”Besparingsskäl” eller ”det ansträngda statsfinansiella läget” har blivit kodord som ibland fått ersätta en normal politisk sakdebatt. Vettiga argument bemöts inte med motargument utan med nämnda kodord. Bostadsutskottets betänkande 19 är ett belysande exempel. Vårt förslag från vpk att den värdefulla verksamheten med medborgarvittnen vid polisförhör skall få fortsatt statsbidrag avvisas just med hänvisning till besparingsskäl. Någon annan argumentering förekommer inte i betänkandet, varför man väl får anta att utskottet anser att verksamheten är av värde. Skulle då fortsatt statligt stöd innebära någon allvarlig fara för statsfinanserna? Herr talman! Det statliga bidraget till verksamheten med medborgarvittnen utgår för närvarande med ynka 600 000 kr. per år. Det handlar faktiskt inte ens om felräkningspengar i statsbudgeten. Varför är då verksamheten med dessa medborgarvittnen så viktig? Och varför är det viktigt att fortsatt statligt stöd utgår? Ganska ofta riktas anklagelser mot polisen för övergrepp mot omhändertagna. Oftast är det mycket svårt att belägga sådana anklagelser. Förutom att det är polisen själv som står för utredningen finns det ingen utomstående person som kan vittna till förmån för den intagne som anser sig ha blivit utsatt för övergrepp. Medborgarvittnen kan därvidlag spela en stor roll. Genom medborgarvittnen ökas rättssäkerheten och tryggheten för den enskilde som omhändertagits av polisen. Även för polisen borde närvaron av ett medborgarvittne kännas som ett stöd. Eventuella falska anklagelser mot polisen om övergrepp kan därmed avvisas av en opartisk iakttagare. I Göteborg har polisen också varit positiv till det här systemet, medan Helsingforsspolisen tycks ha haft en mer negativ attityd. Kan då, frågar man sig, inte den här verksamheten i Helsingfors och Göteborg fortgå utan statligt stöd? Så kan det tyckas, men vi vet ju att också kommunerna jagar kostnader på alla möjliga och omöjliga områden. I Helsingforss kommun har man, såvitt jag förstår, diskuterat att dra in dessa medborgarvittnen med hänvisning till det slopade statsbidraget. Just därför anser vi i vpk det vara viktigt att statsmakterna markerar ett positivt stöd till verksamheten genom fortsatt statsanslag. Därtill kommer ett annat mycket viktigt argument. Polisen är i dag i huvudsak en statlig angelägenhet. Regering och riksdag har därför huvudansvaret för att se till att vi har en väl fungerande polismakt, att allmänheten känner förtroende för polisen, att rättssäkerheten tryggas. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservation nr 4 i det aktuella betänkandet.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 19 tas bl.a. upp frågan om anslag till försvarsenheterna vid länsstyrelserna. På moderat håll har vi den grundinställningen — vilket är väl känt — att försvarets nedskärningar nu måste vara slut. Det har ju skett kraftiga neddragningar under många år när det gäller våra försvarsanslag totalt sett. I fråga om länsstyrelsernas försvarsenheter konstaterar vi — och inte bara vi utan även vissa myndigheter — att det inte råder någon överensstämmelse mellan de uppgifter som dessa enheter har och de resurser som står till förfogande. Den metod för besparingar som har tillämpats under många år, den s.k. osthyvelsmetoden, kan man inte använda i längden. Man kommer till en punkt där det inte går att ta bort resurser utan att förändra innehållet i de uppgifter som är förelagda. Av den anledningen tycker vi att man inte kan gå vidare på besparingsvägen när det gäller det här området. Att märka är också att efter de senaste veckornas händelser, som inleddes med olyckan i Sovjet, har man givetvis fått klart för sig att försvarsenheterna har en viktig och avgörande uppgift — att ha ansvar för säkerhetsfrågorna i länet. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet att besparingarna skall vara begränsade. Men inte ens det tycker vi från vårt håll är tillräckligt. Det skall inte vara några neddragningar alls. Vi menar att så länge uppgifterna finns kvar, så länge försvarsenheterna skall göra vad de är ålagda, kan man inte dra bort resurser från denna verksamhet. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 19 behandlar anslag till länsstyrelserna. Det är den föreslagna minskningen av anslaget till länsstyrelserna som har föranlett ett antal motioner. Det är inte ofta man hör moderater stå här och mässa om att de vill ha mera pengar. De brukar säga att de vill sänka skatterna, och i nästa stund vill de ha ökade anslag till försvaret. Den i budgetpropositionen föreslagna minskningen av anslaget till länsstyrelserna, herr talman, drabbar inte försvarsenheterna mer än vad som motsvarar deras andel av det totala anslaget. Dessutom pågår en översyn av försvarsenheternas arbetsuppgifter och organisation, och i anledning därav yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 är en gammal bekant från tidigare riksmöten. Folkpartiet kräver mer pengar till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Jordbruksutskottet har i sitt yttrande till oss sagt att det pågår två utredningar som inom kort kommer att offentliggöras. Det är statskontoret som på regeringens uppdrag utreder frågan om naturvårdsförvaltningens organisation och funktion. Att i detta läge tillmötesgå reservanterna om ytterligare medelstilldelning till länsstyrelserna skulle kosta statskassan ca 4 milj.kr. Utskottsmajoriteten följer jordbruksutskottets yttrande och tycker att man bör ta ställning till Prot. 1985/86:139 nämnda utredningar. Det statsfinansiella läget är kärvt, och vi tycker att det är en rimlig avvägning som departementschefen här har gjort. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 2. Reservation 3 gäller dataresurserna vid länsstyrelserna. Det är i dag tre länsstyrelser som saknar s.k. egenlänsdator; det är Blekinge, Gotlands och Jämtlands län som motionärerna anser styvmoderligt behandlade. Sakläget är följande: De länsstyrelser som i dag saknar s.k. egenlänsdator hämtar uppgifter från andra håll, och det är långt ifrån klart att man i framtiden behöver den ursprungliga datautrustning som de flesta länsstyrelser i dag använder. Den nuvarande utrustningen används för en mängd områden, varibland skattemyndigheten är en av många användare. Med denna motivering yrkar jag avslag på denna reservation. Reservation nr 4 gäller statsbidraget till medborgarvittnen, vilket vpk vill skall utgå även i fortsättningen. Det har hittills utgått ett statsbidrag om 600 000 kr. Nu föreslår departementschefen att detta bidrag skall slopas fr.o.m. nästa budgetår främst av statsfinansiella skäl. Utskottsmajoriteten följer departementschefens förslag. Därmed yrkar jag avslag på reservation 4 av vpk. Reservation 5 är en följdreservation. Den handlar om de 4 miljoner som Siw Persson och folkpartiet vill ha. Jag yrkar avslag på den reservationen samt till sist även på följdreservation nr 6 om ett anslag på 600 000 kr. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de sex reservationer som finns fogade till utskottets betänkande.
Herr talman! Magnus Persson påpekar alldeles riktigt att det pågår en översyn av försvarsenheternas resursbehov. Mot denna bakgrund är det märkligt att utskottsmajoriteten under pågående översynsarbete är beredd att skära ned anslagen. Det tycker jag är märkligt. Kan man inte lugna sig litet och se vad den här översynen ger, och låta de pengar som hittills utgått utgå även i fortsättningen.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. en motion av Olof Johansson m.fl., motion 303. Där tar man upp en del resonemang om inriktningen på vårt forskningssamarbete med EG. Det är viktigt att också den här forskningen sker i enlighet med de prioriteringar som vi i Sverige tycker är väsentliga och där Sverige har någonting att bidra med. Exempel som tas upp i motionen är dataoch telekommunikationer, rymdfrågor, naturligtvis miljöfrågor, energi som inte har att göra med kärnkraften, osv. De allmänna resonemangen får, tycker jag, ett ganska positivt bemötande i utskottet. Det finns en viktig principfråga som också behandlas i motionen. Det är vårt forskningssamarbete på kärnkraftens område. Vi tycker det är mycket viktigt att vi inte bedriver forskning som kan uppfattas stå i strid med den energipolitik som vi lagt fast här i riksdagen. Det är alltså viktigt att vi inte heller i vårt EG-samarbete ger oss in i ett kärnforskningssamarbete som är knutet till kärnenergiutvinning, om det inte handlar om ren säkerhetsforskning. När vi diskuterar kärnkraft tänker vi också på fusionsforskning, som ju i grunden handlär om samma energikälla. Den energin utvinner man genom att slå samman atomer i stället för att dela atomer. Fusionsforskningsprogrammet är dessutom oerhört kostnadskrävande, och osäkerheten om vad vi får ut av det är mycket stor.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

Fru talman! Det har blivit skevt i talarlistan. Det är ytterligare någon av reservanterna som inte har anmält sig tidigare men som avser att gå upp i debatten. Nu får jag debattera med en som ännu inte har talat, vilket är litet svårt. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets förslag på alla punkter. Vi i utrikesutskottet hälsar med tillfredsställelse det ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeiska gemenskaperna som nu föreligger för riksdagens beslut. Det råder stor enighet i utrikesutskottet. Det är bara på några punkter som det finns delade meningar. Först vill jag ta upp den reservation som Pär Granstedt yrkade bifall till. Så sent som i februari i år behandlade riksdagen en i stort sett likalydande reservation, och det finns ingen anledning att upprepa den debatt som vi då förde. För utskottets del vill jag bara säga att enligt ramavtalet är det vi själva som bestämmer vilka forskningsprojekt och forskningsprogram som vi skall delta i. När det gäller fusionsforskningen är vi redan med i ett sådant samarbete, och det finns ingen anledning att avbryta detta. Riksdagen har redan avvisat den tanken från centerpartiets sida. Det innebär inte att vi ändrar vårt energiprogram om vi deltar i ett arbete som ger ökad kunskap på skilda samhällsområden. Det finns också en moderat reservation, som jag yrkar avslag på, vari krävs att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om att gå något längre i fråga om samarbete med EG än vad utskottet nu skriver. Jag är angelägen om att betona att utrikesutskottet är enigt om att det är mycket viktigt att Sverige fördjupar sitt samarbete med den gemensamma marknaden. Jag vill erinra kammaren om att talmanskonferensen i morgon kommer att utse en delegation från riksdagen som skall besöka Europaparlamentet i Strasbourg och därmed markera Sveriges intresse för samarbete. Vi får sedan tillfälle att i början av juni diskutera en del av samarbetsfrågorna. Det finns också anledning att understryka att det bakom detta beslut ligger ett stort intresse i Sveriges riksdag för att utvidga det samarbete med den Europeiska gemenskapen som är möjligt inom ramen för vår allmänna utrikespolitik. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets förslag.
Fru talman! Jag tänkte på det som Stig Alemyr sade om att Sverige självt kan välja vilken forskning man vill satsa på. Nu råder det ganska stor enighet om att de energipolitiska motiven för att satsa så mycket pengar som nu sker på fusionsforskningen är svaga. Ur både energipolitisk synpunkt och energiforskningssynpunkt är det bättre att satsa pengarna på annat. Det är ju också därför som man har fört över detta till utrikesdepartementets huvudtitel. Det ligger alltså inte inom det vanliga energiforskningsprogrammet. Det huvudmotiv som anförs är att det på något sätt skulle kunna uppfattas som negativt för Sveriges trovärdighet som samarbetspartner i EG-samarbete på forskningens område. Detta tycker jag illustrerar att vi kanske inte har riktigt den valfrihet som Stig Alemyr talar om. Det är alltså inte riktiga forskningsprioriteringar som ligger bakom, utan något slags samarbetsprioriteringar. Jag tycker det är synd att vi skall behöva satsa pengar på någonting som inte är forskningspolitiskt motiverat.

Fru talman! Jag är ledsen om jag kommer att göra Stig Alemyr besviken när det gäller den fusionsforskningspolitiska debatten — den tänker jag inte delta i i någon större utsträckning. I all korthet vill jag konstatera att vi i Sverige håller på att få en ny Europadebatt. Under många år har intresset för vårt deltagande i det västeuropeiska samarbetet varit ganska svalt, och på sina håll har man t.o.m. kunnat spåra en viss kyla när det gäller behandlingen av dessa viktiga frågor. Nu håller detta långsamt på att förändras. Det har vuxit fram en ökad insikt om Europasamarbetets nödvändighet för Sverige. Det handlar ju ytterst om Sveriges möjlighet att förbli ett internationellt spetssamhälle, ett Prot. 1985/86:140 samhälle i spetsen för utvecklingen på en lång rad områden — såväl när det gäller högteknologi som när det gäller de välfärdspolitiska delarna av samhällsutvecklingen. Vi moderater vill gå så snabbt fram som det över huvud taget är möjligt i denna process. Det är därför vi har velat driva på olika regeringar under 1970-talet och 1980-talet. Så var det som bekant under de borgerliga regeringsåren, och så har det också varit under de år som gått sedan 1982 med socialdemokratiska regeringar. Nu står EG inför en ny utvecklingsfas. Den s.k. interna marknaden skall harmoniseras och utvecklas till fullo till 1992. Det innebär utan tvivel en ny utmaning för samarbetet mellan Sverige och EG, och vi tyckte liksom folkpartiet att detta skulle motivera en speciell vitbok eller en samlad redovisning från regeringen, och det är detta som är bakgrunden till reservation 3, som jag yrkar bifall till. Ramavtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete kan komma att bli ett mycket viktigt dokument. Men det är också viktigt att i dag konstatera att avtalet ännu så länge bara är ett skal utan egentligt innehåll och att det framtida innehållet är beroende av skickligheten, styrkan och engagemanget i svensk Europapolitik. Sverige står i dag utanför EG:s högteknologisatsningar, t.ex. det viktiga ESPRIT-projektet. Vill svensk industri vara med i denna Europasatsning, med spjutspetsen riktad in i ett framtida informationssamhälle, tvingas man vara det genom sina dotterbolag inom EG området. Att det på sikt riskerar att leda till en utarmning av Sverige och svensk industri tror jag tyvärr är ganska uppenbart. Vi moderater hade önskat — och jag tror att också regeringen hade önskat det — att avtalet gått längre när det gällt att ge Sverige konkreta möjligheter att delta i EG-samarbetet på detta område. Det uttalade vi redan i samband med riksdagsbehandlingen i fjol av vår stora EG-motion. Vi kan nu konstatera hur det blir och notera de villkor för Sverige och Sveriges EG-samarbete som detta i och för sig mycket positiva ramavtal innebär. Den nya Europadebatten, som jag talade om, måste handla om hur vi på en lång rad olika områden — utrikespolitiskt, handelspolitiskt, rymdpolitiskt, industriellt och även fackligt, det skall vi inte glömma — skall närma oss Europa och integrera oss mera i det europeiska samarbetet. Det är en debatt som jag tror mår bäst av att föras med en viss frihet från gamla bindningar och fördomar och kanske gamla ställningstaganden. Samarbetet skall utvecklas inom ramen för det existerande avtalet med dess mycket tydligt politiskt markerade utvecklingsklausul. Något annat är inte aktuellt under den tid som vi i dag kan överblicka. Men vad som kan komma i en mer avlägsen framtid har vi ingen anledning att uttala oss om i dag med alltför stor bestämdhet. Jag tillhör personligen de Europaoptimister som tror på en framtid för Sverige och en framtid för Europa som inte alltid utesluter ett fullvärdigt svenskt deltagande i ett utvecklat västeuropeiskt samarbete. Detta mer historiska perspektiv ligger bakom reservation 2 till detta betänkande, som jag också, fru talman, yrkar bifall till. Under de senaste månaderna tycker jag att det har funnits en del glädjande tecken på att regeringen velat aktivera sin Europapolitik. Det har gällt främst utrikeshandelsministern i en del anföranden som inneburit väsentliga och betydelsefulla markeringar. Det finns också en del tecken på att kraven på litet starkare markering av den europeisk identiteten i vår utrikespolitik håller på att vinna en del terräng. Allt detta är positivt och bra. Men det är också viktigt att detta ses som en inledning till något nytt och inte som en avslutning på någonting som redan uträttats. Då gör man kanske också klokt i att räkna med att riksdagen i fortsättningen — till skillnad mot vad som varit fallet tidigare — kan komma att spela en pådrivande roll i dessa vidare Europasamarbetsfrågor.

Fru talman! I mitt anförande i samband med utrikeshandelsdebatten erinrade jag om, att arbetet i EG utvecklats snabbare och mer konkret än vad vi kanske alltid i Sverige är på det klara med. Det har nämligen funnits och finns alltjämt en skillnad i synsätt inom EG mellan de långsiktiga målen och de kortsiktiga. De som snabbt vill utveckla Gemenskapen i riktning mot en europeisk federation får ofta skriva målsättningspromemoriorna, medan de som mer ser till den konkreta nyttan av arbetet är de som leder takten i utvecklingen. Därför får man i Sverige, när man läser tidningar, reportage o.d. om vad som händer inom EG, ofta en känsla av att utvecklingen går långsamt i förhållande till de mål som EG ställt upp för sig. Ofta är det misslyckandena i förhållande till de uppställda målen som i tidningarna framställs som sensationella. Verkligheten är emellertid den, att EG hela tiden gör successiva framsteg i sitt samarbete och att man nu, 1986, faktiskt har kommit ganska långt. Ett uttryck för detta är den vitbok som nyligen har godkänts av EG:s medlemsländer som en handlingslinje för arbetet fram till 1992. Syftet är att man fram till den tidpunkten skall ha uppnått en verkligt gemensam marknad. Jag vill gärna säga, att jag tycker att utrikeshandelsministern har heder av det sätt på vilket han inom EFTA har tagit initiativ för att se till att EFTA-länderna, däribland Sverige, får en bra relation till EG och får delta i arbetet med att skapa en gemensam marknad för EG och EFTA. Jag tycker dock att man hade kunnat ta fasta på det förslag som återfinns i en folkpartimotion till vårriksdagen. Förslaget går ut på att vi på motsvarande sätt, inom Sverige, skulle gå igenom de områden som nu är föremål för granskning och översyn inom EG, så att vi på alla punkter vet vilka lösningar vi vill söka nå för att Sverige inte skall komma i en sämre situation än de länder som är medlemmar i EG. Därför har folkpartiet reserverat sig till förmån för motionen och föreslagit att även Sverige bör färdigställa en vitbok på de områden som behandlas i EG:s vitbok. Jag har ett exemplar av denna vitbok här och det är, sidmässigt, inte något särskilt omfattande dokument. Jag är övertygad om att man inom utrikesdepartementets handelsavdelning mycket noga följer alla frågorna. Men det vore bra om inte bara utrikeshandelsministern utan också en bredare allmänhet fick veta vilka åtgärder Sverige behöver vidta, och när dessa behöver vidtas. Det hade den fått om majoriteten i utskottet anslutit sig till det förslag som vi har lagt fram och som fått moderaternas stöd. Den långsiktiga utvecklingen av våra relationer med EG är en mycket viktig fråga. Jag upprepar att jag tycker att utrikeshandelsministern är på rätt väg. Enligt min mening bör man undvika att göra den frågan till en stridsfråga mellan de svenska partierna. I våra relationer med EG ligger det ett stort värde i samlande lösningar över partigränser; lösningar som håller även vid regeringsskiften. För folkpartiets del vill jag gärna säga att detta är någonting som vi verkar för.
Fru talman! Jag återkommer till det som sagts sedan jag stod i talarstolen senast. Beträffande Pär Granstedt vill jag upprepa att ramavtalet är så formulerat att det är vi själva som bestämmer vilka forskningsprojekt som vi vill delta i. Utskottet har mycket bestämt understrukit detta. Till Carl Bildt vill jag säga att jag i Europarådet har arbetat i 20 år för ett ökat europeiskt samarbete. Jag tror nämligen att det är alldeles nödvändigt att vi kommer mycket längre med samarbetet i Europa än vi hittills lyckats göra. För närvarande deltar jag i arbetet för att hitta former för ett närmande mellan EG och Europarådet, så att vi kan överbrygga vissa klyftor. Jag vill även säga, och det framhöll jag också under riksdagens utrikespolitiska debatt, att Europa ju inte bara är Västeuropa. På sikt kan vi aldrig acceptera att det mitt i Europa skall gå en konstlad järnridå. Europa måste vara ett vidare begrepp än vad vi i dag kallar för Västeuropa. Jag är alltså beredd att inom ramen för vår allmänna utrikespolitik medverka i långtgående åtgärder för att vidga samarbetet ute i Europa, och då självklart med den gemensamma marknaden. Såvitt jag förstår finns det ingen anledning att göra ett sådant uttalande som det som moderaterna kräver i en reservation, eftersom vi i stort sett är överens på de ifrågavarande punkterna. Det har förts en diskussion om huruvida vi skall begära en vitbok eller inte. Med uttrycket vitbok avser vi i Sverige traditionellt en samling dokument som ges ut efter en avslutad process. Det rör sig nu om en pågående process, och därför är vi av den meningen att det vi traditionellt kallar för vitbok inte passar in i bilden. Däremot anser utskottet, vilket också står i vår text, att det resultat som man inom regeringskansliet kommer fram till vid utvärderingen av utvecklingen inom EG och möjligheterna för oss att samarbeta på lämpligt sätt publiceras under utredningens gång i den form som för tillfället kan vara den mest praktiska. Vi har alltså inte heller på den punkten några delade meningar. Det är själva idén med en vitbok som vi inte tycker passar in i sammanhanget. Jag vill till slut, fru talman, gärna instämma i det som Hadar Cars sade om att vi när det gäller samarbete i Europa inte skall försöka skapa några konstlade partipolitiska motsättningar. Det kan, som Carl Bildt sade, finnas nyansskillnader när det gäller hur snabbt vi vill gå fram och hur långt vi vill gå, men i princip bör det vara värdefullt för oss alla att i stor enighet och stor samstämmighet steg för steg kunna vidga vårt samarbete med till att börja med de västeuropeiska länderna och så småningom också det vidare Europa.
Fru talman! Jag är naturligtvis väl medveten om att avtalet är utformat så att det är vi själva som bestämmer vilka forskningsprojekt vi skall delta i. Men när vi anslår så stora resurser till fusionsforskningsprogrammet som vi nu gör, utan att detta egentligen kan motiveras från energipolitisk synpunkt, då upplever jag att valfriheten i praktiken blir litet väl illusorisk. Det var detta jag ville understryka i mitt föregående inlägg. Får jag sedan till den allmänna Europasamarbetsdebatt som nu har förts lägga att även vi från centerpartiet tycker det är viktigt att utveckla samarbetet med EG-länderna liksom naturligtvis också med andra länder. Vi tror att Sverige har mycket gemensamt, inte minst med EG-länderna, som har en samhällsstruktur och ekonomisk struktur liknande Sveriges. Samarbete är viktigt, på forskningens område och på många andra områden. Samtidigt vill jag framhålla att när det antydningsvis eller mera klart sägs att ett mål för samarbetet skulle vara någonting som börjar likna ett svenskt EG-medlemskap, då finns det anledning att höja ett varningens finger. Det är helt klart att EG har utvecklats mot ett alltmer omfattande utrikespolitiskt samarbete. EG-länderna uppträder ofta som ett block eller en nation i olika typer av internationella överläggningar, också i sådana som inte alls har med handelspolitik eller ekonomisk politik att göra. Det har alltså, som jag ser det, blivit alltmer klart att en mer definitiv integration av Sverige i EG är oförenlig med svensk neutralitetspolitik. Jag tror det är viktigt att vi är medvetna också om gränserna för vårt samarbete med EG. Vi skall ta vara på all glädje vi kan få av ett samarbete på handelspolitikens och vetenskapens område, men det är viktigt att vi samtidigt slår vakt om Sveriges utrikespolitiska oberoende och integritet.
Fru talman! Låt mig uttrycka min tillfredsställelse med det som Stig Alemyr rent allmänt har sagt angående vikten av att utveckla våra förbindelser med Europa. Jag vill gärna instämma i att det trots allt förelegat en ganska bred enighet i dessa frågor i riksdagens utrikesutskotts diskussioner både detta år och föregående år. De motsättningar som kommer fram i reservationerna 2 och 3 behöver inte vara fullt så stora som de ibland framställs i en riksdagsdebatt som denna. Men jag tycker det är viktigt att ha klart för sig att kraven har skärpts på vårt Europaengagemang och vår Europapolitik. Stig Alemyr sade i sin replik till Pär Granstedt att vi kan välja vilka projekt inom forskningssamarbetet som vi vill vara med i. Det är riktigt. Men den andra delen av det hela är att EG bestämmer vilka projekt som vi får delta i, att EG kanske blir mera selektiv när det gäller valet av samarbetspartner och att vi relativt sett har blivit mindre och kanske fått mera begränsade möjligheter att hävda våra intressen. Det ställer ökade krav på den svenska politiken, vilket jag tror vi är överens om. Vi är också självfallet överens om att Europa är icke bara Västeuropa. Men vi vet att det finns en fri, en demokratisk, en marknadsekonomisk del av Europa och att det finns en sluten del, som kännetecknas av diktatur och planekonomi. Det är alldeles självklart att våra samarbetsmöjligheter i dag framför allt ligger i Västeuropa. I ett längre perspektiv hoppas vi och arbetar för att dessa möjligheter skall vidgas, gärna på ett dramatiskt sätt. Neutraliteten ligger fast. Den innebär bl.a. att vi aldrig kan delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete inom en grupp av stater som vill harmonisera sitt utrikespolitiska beslutsfattande — det är alldeles klart. Där har vi gränsen för våra möjligheter att delta i delar av EG-samarbetet. Men det är viktigt att ha klart för sig att det är detta som är gränsen och inte någonting annat. Med den begränsningen skall vi sträva efter att nå så långt som möjligt.

Fru talman! Värdet med den vitbok som EG har sammanställt är att den på ett mycket konkret och komprimerat sätt visar vad som behöver göras för tiden fram till 1992 för att få den europeiska gemensamma marknaden att fungera som en gemensam marknad. Förslaget från folkpartiets sida, stött av moderaterna, är att man från svensk sida på motsvarande sätt skulle gå igenom de punkter som finns upptagna i vitboken och sammanställa resultatet i ett motsvarande svenskt dokument. Stig Alemyr har uppenbarligen blivit så förskräckt över uttrycket vitbok att han bara av det skälet har sagt nej till ett sådant dokument. Det tycker jag är ett mindre starkt argument. Vi kan gärna döpa om den till en rödbok, blåbok eller något annat, om det bättre skulle stå i överensstämmelse med de traditioner som Stig Alemyr vårdar i detta sammanhang. Låt mig också gärna säga, om det tillåts mig att göra det, fru talman, att jag tycker det var värdefullt att Carl Bildt i sin replik mer preciserade vad han avsåg med utveckling av Europasamarbetet. Jag tycker bara det gjorde att vii kammaren kom varandra närmare än vad hans första inlägg gav anledning till.
Fru talman! Jag skall inte göra motsättningarna större än vad de är, men, Hadar Cars, jag är inte förskräckt för uttrycket vitbok — det är att ta till i överkant. Vi har gjort denna bedömning, och inte ens den moderata gruppen är enig om att vilja använda det här uttrycket. Men om vi kommer överens om att det som vi egentligen åsyftar är att få fortlöpande information till allmänheten och till politikerna om vad den utvärdering leder till som man gör i regeringskansliet, så har det naturligtvis ingen betydelse vad vi kallar detta för. Carl Bildt sade att neutralitetspolitiken ligger fast. Det är självklart. Pär Granstedt sade att vi inte kan gå in i ”politiskt samarbete”. Jag valde att uttrycka mig mycket kortfattat på den punkten och sade ”utökat samarbete inom ramen för vår allmänna utrikespolitik”. Med det menar jag neutralitetspolitiken och det politiska samarbetet. Vi är naturligtvis överens om att samarbetet ute i Europa har sina begränsningar av den politiska natur som flera talare har erinrat om.
Fru talman! Låt mig mycket kortfattat säga några ord beträffande den sistnämnda punkten, eftersom jag tycker det är viktigt att man klarlägger den. Neutraliteten förhindrar inte Sverige att gå in i utrikespolitiskt samarbete. Vi strävar efter utrikespolitiskt samarbete. Det kan vara det nordiska samarbetet, det kan vara någonting som kallas femkontinentinitiativet eller det kan vara ett samarbete med en grupp av stater inom Förenta nationernas ram. Det neutraliteten förhindrar oss att göra är att delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete, där en grupp av stater kan ålägga oss ett visst agerande. Det är också så vårt förbehåll formulerades först den 18 mars 1971 och därefter i alla de dokument som vi nogsamt har formulerat när det gäller neutraliteten och inställningen till det europeiska samarbetet — senast när vi formulerade de här grundläggande satserna i den säkerhetspolitiska rapporten från försvarskommittén. Det är det vi skall slå vakt om. Där går gränsen för vad Sverige kan vara med om. Men intill den gränsen kan vi vara med. Om detta tror jag egentligen inte att det föreligger någon som helst oenighet i denna kammare. Men det kan ibland vara bra att reda ut hur det förhåller sig.
Fru talman! Till Stig Alemyr vill jag säga att det är bra om vi får en fortlöpande redovisning. Men syftet med reservationen är att vi skulle få en sammanhållen redovisning, en svensk handlingsplan motsvarande EG:s för tiden fram till 1992. Och det är det som den socialdemokratiska majoriteten, stödd av centerpartiet, går emot.
Fru talman! När det gäller de neutralitetspolitiska begränsningarna för vårt EG-samarbete får man nog inte bara titta på neutralitetspolitikens formaliteter utan också på dess realiteter. Ur formell synpunkt är det alldeles riktigt att det enbart är ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete som innebär en blockering.

Det är alltså, som jag ser det, mycket viktigt att Sverige har möjlighet, inte bara formellt, utan också reellt, att uppträda som självständig utrikespolitisk aktör. Därför är det inte bara ett formellt förpliktande samarbete som kan vålla problem för oss utan också en frivillig harmoniseringssträvan inom EG-samarbetets ram.

Fru talman! Till det här betänkandet har fogats en reservation som gäller en specifik del av detta avtal. Det handlar om de eftergifter som vi gör på fiskets område. Sverige ger särskilda fiskerättigheter för EG-fiskare på svenska vatten. Motprestationen är ökade möjligheter att tullfritt exportera sill och torsk till EG. Vi har ställt oss kritiska till denna uppgörelse. Anledningen är den historiska bakgrunden på detta område. I tidsmässigt samband med att Sverige för första gången träffade ett sådant här avtal med EG åtog sig Sverige ensidigt att medge tullfri införsel till Sverige av beredda fiskprodukter från EG. Samtidigt fanns det ett medgivande från EG:s sida att Sverige skulle få exportera i första hand sill tullfritt till EG. Det var alltså ingen uppgörelse mellan Sverige och EG, men det var ensidiga åtaganden som skedde i princip samtidigt och naturligtvis hade ett visst inre samband. Sedan dess har EG återinfört tullar på bl.a. sill, och man har successivt sänkt de tullfria kvantiteterna. Det svenska åtagandet att acceptera tullfri införsel av beredda fiskprodukter står däremot kvar oförändrat. För att i någon mån komma tillbaka till den tidigare situationen, så att vi i rimlig utsträckning skall kunna exportera fisk tullfritt till EG, gör vi alltså ytterligare ett svenskt medgivande, nämligen att låta EG-fiskare fiska torsk på svenska vatten. Detta är inte någonting som går helt smärtfritt förbi för svenskt fiske. Det innebär ett ökat uppträdande av utländska fiskefartyg på svenska fiskevatten, med de störningar som det för med sig. Torskfisket är dessutom vikande i Östersjön, och en ökad konkurrens om torsken i svenska vatten kommer självfallet att leda till sämre fångster för svenska fiskare. Det är alltså ett betydande pris som svenskt fiske får betala för denna uppgörelse. Vi tycker i centern att Sverige redan har betalat det priset, genom det tidigare svenska medgivandet för tullfri import av beredda fiskprodukter från EG. Vi tycker inte om att denna exportmöjlighet skall betalas till EG två gånger. Därför är detta inte något bra avtal ur svensk synpunkt, utan just denna del borde omförhandlas. Detta har framförts i en reservation, som jag, fru talman, avslutningsvis vill yrka bifall till.

Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt anförande ta upp det som rör handeln med fisk och fiskprodukter i avtalet mellan EG och Sverige. Som bekant ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1972 ett frihandelsavtal med EG som innebar ensidiga koncessioner beträffande handeln med fisk och fiskprodukter. Avtalet innebar ett dråpslag mot svenskt fiske och svensk beredningsindustri, då svenska fiskare vid sin export på Europa tvingades arbeta med 15 96 mindre lönsamhet än sina kolleger från Danmark och Västtyskland. De svenska konservfabrikerna tvingades att lägga ner, den ena efter den andra, då det vid export inte gick att kompensera sig för 20-procentiga tullar på den marknad som sedan många år tillbaka varit den viktigaste och som nu nästan stängdes. Men samtidigt suspenderade EG tullen på oberedd sill till den del som inte var bunden i GATT. Sverige suspenderade vid samma tillfälle införselavgiften på frysta fiskfiléer från EG. Den 29 september 1981 beslöt EG avveckla tullsuspensionerna på hel sill, vilket skedde under en period på tre år med början den 1 juni 1982. Sverige började då ta upp förhandlingar för att om möjligt få tullättnader vid export av hel sill och lyckades också beträffande vissa kvantiteter. Det skall tilläggas att dessa kvantiteter inte enbart gällde Sverige utan all import till EG och var begränsade till sill av mindre storlekar. Det innebar att EG skyddade sitt Nordsjöfiske, som består av stor sill, och Sverige kunde endast tillgodogöra sig små kvantiteter av den tullfria delen, som totalt uppgick till 10 000 ton. Förhandlingarna om silltullarna har satt en press på Sverige vid de kvotförhandlingar som varje år förekommer, och EG har därigenom skaffat sig förmånliga avtal. Jag kan nämna att innevarande års avtal innehåller en obalans till EG:s fördel på 2,5 milj.kr. vid byte med Östersjön/Nordsjön. Kattegattavtalet har en obalans på 45 milj.kr., för att inte tala om Skagerrak, där EG har tre gånger så mycket att fiska som Sverige. Men suspensionerna på frysta filéer som Sverige beviljade EG vid samma tillfälle? Ja, det blev inget borttagande — jag vet inte ens om de nämnts i förhandlingarna. Den ende som jag vet har nämnt det var jordbruksministern, som på fiskarnas kongress 1983 sade: ”Jordbruksdepartementet kommer inom den allra närmaste tiden att utarbeta en beredskapsplan för agerande på svensk sida för den händelse svensk sillexport tullbeläggs i EG mot slutet av kvoteringsperioden. Härvid blir det fråga om ett formellt tillbakadragande av de ensidiga koncessionerna, som lämnades EG 1972 avseende frysta fiskfiléer och fiskkonserver, samt ett system för avgiftsoch tullbeläggning som kan flexibelt anpassas till olika situationer. Frågan kommer sedan att beredas gemensamt mellan jordbruksoch utrikesdepartementen.” Av dessa stolta ord blev alltså inget, men jag kan inte förneka att de ingav ett visst hopp vid det tillfälle då de uttalades. Spanien och Portugal blev medlemmar i EG den 1 januari i år. Det innebar att svenskt fiske återigen drabbades av tullar på en marknad där det tidigare rått tullfrihet för fisk och fiskprodukter, och i anledning härav togs förhandlingar upp. Förhoppningsvis skulle då Sverige kunna få en viss kompensation från EG:s sida. Men vad fick vi? Jo, resultatet blev att under den tullbelagda perioden får vi tullfritt exportera 20 000 ton sill eller s.k. lappar utöver det som är bundet i GATT. Vi får tullfrihet för 3 500 ton torskfiskar, 1 500 ton Men vi fick det inte gratis, och såvitt jag kan bedöma var det inte kompensation för förlorad tullfri marknad i Spanien och Portugal. Nej, vi fick betala för tullättnaderna och betala ganska bra — 2 500 ton torsk från sviktande torskbestånd i Östersjön plus 1 500 ton sill. Man kan, som utrikeshandelsministern gjorde i en debatt i våras, invända att det innan budet togs fördes resonemang med fiskets företrädare och att avtalet accepterades. Det är helt rätt, och det vill jag inte förneka. Men vi gjorde det i en situation där man från regeringen lät påskina att om inte fisket godtog detta avtal var det inte möjligt att ytterligare diskutera tullar på fisk och fiskkonserver med EG. Fast det bjöd emot kunde vi i det läget inte säga nej därför att den ekonomiska situationen för fisket, beredningsindustrin och konservfabrikerna är så allvarlig. Men det hela strider mot vår uppfattning och vår principiella inställning till avtal där inte kvoter skall bytas mot tullättnader. Norge gjorde inte på detta sätt, men där slår man vakt om fisket på ett helt annat sätt än man nu gör i Sverige. Norge förhandlade fram tullfrihet för en export på 700 milj.kr. — alltså mer än hela bruttoinfiskningen av svenskt fiske — och tullfriheten har ett direktvärde på 90 milj.kr. Man bjöd inte på fisk som Sverige gjorde. Man gav tullfrihet för oliver, tomater och 4 300 ton socker. Man bytte tullättnader mot tullättnader, medan vi gav EG fisk för mer än 15 milj.kr. Rätt utnyttjat kan dock avtalet få positiva effekter jämfört med det förhållande som råder nu. Jag menar inte att avtalet i och för sig har positiva effekter utom för svensk beredningsindustri, och det som är bra för vår beredningsindustri kan man ju säga är bra för svenskt fiske. Konservindustrin och övriga beredare kan i stort sett exportera samma volym som för närvarande, fast tullfritt, och det borde rimligtvis kunna påverka avräkningspriserna och avsättningen och stärka de svenska företagens konkurrenskraft. Överenskommelsen skrivs in i frihandelsavtalet. Av stort intresse blir antalet licenser, och det gäller att inte släppa in alltför stora armador med alltför stora uttag som följd. Men man behöver heller inte längre låta sig skrämmas av silltullar, så att vi måste betala med obalans för att förhandlingar om tullfrihet skall genomföras. Där menar jag att man kan inta en tuffare attityd, när avtalet är undertecknat och godkänt, som det utan tvekan blir. En annan sak är om Sverige är berett att använda EG:s metod att byta tullfrihet mot kvoter. Med Sveriges stora fiskimport borde kvoterna för svenskt fiske inte bli något problem i framtiden. Den ene kan i det fallet vara lika god som den andre! Utskottet säger i sitt betänkande: ”Den svenska ensidiga koncessionen för vissa fiskprodukter har tidvis kunnat innebära att en viss obalans rått i handelsvillkoren mellan Sverige och EG på detta område. Genom den till tilläggsprotokollen hörande skriftväxlingen om fisk och andra jordbruksvaror har emellertid förutsättningar skapats för en bättre jämvikt i handeln med fiskprodukter. Bl. a. har tullen på fiskkonserver sänkts väsentligt och en betydande tullfri kontingent för sill erhållits. Därmed torde syftet med de under den allmänna motionstiden väckta motionerna U505, U507 och US2S till stor del vara tillgodosett.” De ensidiga koncessionerna har tidvis inneburit en viss obalans, skriver utskottet. Hur kan man tala om en viss obalans, då obalansen praktiskt taget varit total? Utskottet verkar vara till freds med avtalet och menar att nu har förutsättningar skapats för bättre jämvikt i handeln med fiskprodukter. Vi har köpt den, bästa utskottsledamöter, och betalat den dyrt. Man säger vidare att kraven i de väckta motionerna, bl.a. motion U507, är tillgodosedda. Det är de visst inte. I motion U507 hemställs att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om att handeln med i första hand EG med fisk och fiskprodukter skall ske på lika villkor, och det står fortfarande fast. Ingen kan väl påstå att det avtal som föreläggs riksdagen i proposition 1985/86:153 är ett avtal på lika villkor. Det är en provisorisk lösning som kräver en fortsättning, där man får se till att vi inte förlorar både fisktillgångar och marknader. Jag yrkar därför bifall till motion 507.

Fru talman! Utrikeshandelsministern kommer strax att delta i denna debatt, och jag kan därför inskränka mig till att något motivera utskottets betänkande. Jens Eriksson har läst upp väsentliga delar redan, och jag behöver inte upprepa den uppläsningen. Vi yrkar i utskottet bifall till propositionen, vilket innebär ett tillstyrkande av tilläggsprotokollet till avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen. Det är ett praktiskt taget enhälligt utrikesutskott som gör det. Det finns en enda reservation, och den rör en av detaljerna i det hela. Jag kan lätt förstå Jens Erikssons oro i den här situationen. Att utrikesutskottet inte har kunnat biträda de motioner som har väckts beror på att vi har gjort den bedömningen att det för närvarande inte är praktiskt möjligt att komma längre. När man förhandlar om ett avtal gäller det att ge och ta, och man får inte allt det man önskar. I det här läget har vi naturligtvis velat komma längre, men det har inte varit möjligt. Fru talman! Med detta har vi inte avvisat själva idén och visionen i Jens Erikssons yrkanden utan har gjort det rent praktiska ställningstagandet att det inte går att komma längre just nu. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Det är alldeles som Stig Alemyr säger allvarligt därför att i synnerhet torskbestånden sviktar i Östersjön. Jag ser ingen möjlighet att vi kan avstå ytterligare torskkvoter för att förhandla till oss fiskerättigheter i Nordsjön, och det skapar allvarliga problem. Jag noterar dock att Stig Alemyr säger att detta ändå är en provisorisk lösning och att man siktar på de mål som vi har satt upp i vår motion, där vi anser att fiskhandel skall bedrivas på lika villkor. Jag noterar det med viss tillfredsställelse.

Fru talman! De två utskottsbetänkandena om anpassning och utvidgning av frihandelsavtalen med EG och ramavtalet om forskning kan kanske motivera några mer allmänna kommentarer om Sveriges relationer med EG. Det har varit på modet att se dystert på den ekonomiska utvecklingen i Europa i debatten om Europas oförmåga att anpassa ekonomin till nya förutsättningar och hänga med i utvecklingen av avancerad teknologi. Ser man tillbaka över en längre tidsperiod, till 1960-talet och kanske ännu längre tillbaka, finner man att detta är ett ganska orättvist synsätt. Tillväxttakten har förvisso pendlat i USA och i Europa. Men under den senaste tiden har tillväxten i Europa varit klart lägre än tidigare och väsentligt lägre än i USA och Japan. Den skrämmande stora arbetslösheten i Västeuropa kan på sikt utgöra ett allvarligt hot mot samhällets grundvalar. Man har sökt många olika förklaringar till den ekonomiska svagheten i Europa, och det har förvisso funnits olika politiska glasögon bakom de olika förklaringarna, men det råder ingen oenighet om att den ännu existerande uppsplittringen på nationella marknader i Västeuropa är en viktig förklaringsgrund. Inte minst kostsamma är de nationella preferenserna vid statlig upphandling och splittringen av forskningsresurserna. Därtill kommer gränskontroller, krav på varors utformning, provning osv. Det har sagts att olika typer av gränskontroller inom EG fördyrar varorna där med mellan 5 och 10 96. Det är mycket mer än de tullär som man med möda har förhandlat bort inom tullunionen EG. Nu har emellertid EG beslutsamt gripit sig an med uppgiften att skapa en verkligt enhetlig marknad, där varor, människor, tjänster och kapital skall kunna röra sig fritt över gränserna. Detta är en målsättning som organisationen har haft sedan 1950-talet, men utvecklingen har gått långsamt. Nu finns emellertid en starkt ökad vilja att påskynda arbetet, och det föreligger ett principbeslut att detta arbete skall vara slutfört vid utgången av år 1992. Jag håller med Hadar Cars i bedömningen att debatten om EG och EG:s samhörighetssträvanden ofta präglas av en optisk effekt: man diskuterar konflikterna och svårigheterna och ser inte till de resultat som uppnås. Också i debatten mellan partierna här i riksdagen ser vi ofta till konflikterna, medan samhället genomgår en stark utveckling till följd av vilken riksdagen kan komma fram till mycket kloka beslut. En liknande optisk effekt finns i EG-debatten, det håller jag alltså med Hadar Cars om. Det finns skäl att ta på allvar den strävan till intensifiering av Europasamarbetet som nu pågår inom EG. Kommissionen har framlagt ett förslag ingående i en handlingsplan som har diskuterats här förut. Denna plan kallas ”vitboken” och presenterades i juni förra året. Låt mig få säga att denna vitbok är en samling av förslag från EG-kommissionen. Den har ju inte inom EG följts upp genom att länderna har gjort någon motsvarande vitbok. Jag håller på denna punkt med Stig Alemyr och utskottets majoritet i bedömningen att detta är fel ord för sammanställningar som vi i Sverige och i resp. EG-land eller resp. andra EFTA-länder gör. Jag återkommer däremot till hur vi skall svara på de förslag från en organisation som EG-kommissionens vitbok är exempel på. Grundtanken är att man skall avskaffa gränskontrollerna mellan medlemsstaterna. Man skall därför också avlägsna orsakerna till gränskontrollerna. De skall ersättas med kontroller i exportlandet eller i importlandet på samma villkor som gäller för inhemska produkter, vilket naturligtvis är en stark förenkling. Detta arbete kan komma att underlättas genom de ändringar i Romfördraget som nyligen har beslutats. Samtidigt bevittnar vi en starkt uttalad politisk vilja att samordna och stimulera forskningsresurserna inom EG. Carl Bildt berörde detta tidigare. Det franska Eurekarinitiativet är ett annat uttryck för den nya insikten om forskningens strategiska betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Jag återkommer till detta litet senare. Först vill jag säga att den europeiska marknadens avgörande betydelse för Sverige inte är så uppenbar för oss. Ungefär 50 90 av vår export går till EG-länderna, och en tredjedel av vår industriproduktion avsätts inom EG-området, jag tror att ungefär en halv miljon svenskar arbetar för EG-marknaden. Men låt mig också säga att frihandelsavtalet med EG har fungerat mycket bättre än vad kanske någon av oss i kammaren i det andra riksdagshuset föreställde sig när vi en gång fattade beslut om frihandelsavtalet i början av 1970-talet. Denna framgång har kommit till stånd trots att frihandelsavtalet har nått full verkan under den period som varit den värsta ekonomiska recessionen i Europa sedan 1930-talet. Trots de ekonomiska påfrestningarna har det alltså funnits utomordentligt goda förutsättningar att förverkliga frihandelsavtalet. När moderaterna nu i sin reservation återkommer till just besluten i 1970-talets början finns det skäl att framhålla att de farhågor som moderaterna då målade upp i sina motioner och reservationer gudskelov har kommit på skam. Jag tror att moderaterna själva är glada över detta. Moderaterna sade då att den anslutningsform som regeringen och sedermera också riksdagen valde skulle komma att utesluta ett nära samarbete för Sverige på områden som t.ex. icke-tariffära handelshinder, miljövård, forskning och annat, alltså områden där vi just nu befinner oss i ett intensivt samarbete både bilateralt och mellan EG och EFTA. Men jag tror att även de av oss som fann den av riksdagen beslutade anslutningsformen naturlig överskattade de problem som skulle komma att uppstå. EG-samarbetet har gått bättre och lättare än vad vi här i riksdagen i början av 1970-talet föreställde oss. Nu har också det bilaterala samarbetet mellan EFTA och EG kommit att innebära att EG har stor respekt för vår neutralitetspolitik, för att det finns ett intimt samarbete mellan olika organisationer i Europa och för att Europa inte är bara EG utan EFTA och EG. Det finns alltså inget som helst skäl att utifrån våra erfarenheter av det gångna samarbetet nu aktualisera svenskt medlemskap i EG. Framför allt gäller detta naturligtvis just det område som utesluter ett medlemskap för oss, dvs. utrikespolitiken. Detta är ju det område där EG kanske allra snabbast har utvecklat sitt samarbete efter det att frihandelsavtalet kom till. En fortsatt likabehandling för Sverige i Europasamarbetet är ett utomordentligt viktigt mål. Vi kan konstatera att det har uppnåtts i de förhandlingar om anpassning av frihandelsavtalen med anledning av Portugals och Spaniens inträde i EG, som just har skett. Enligt den överenskommelse som träffades och som vi alltså skall fatta beslut om här i dag kommer tullarna på industriprodukter att avvecklas i handeln mellan Sverige och Spanien enligt samma tidtabell som för EG-länderna. En ny viktig marknad kommer att öppnas. Samtidigt har Sverige i stort sett kunnat lösa två gamla problem, som också har debatterats här, nämligen dem som rör EG:s tull på sill och fiskkonserver. Det är glädjande att vi inom ramen för Spanien-Portugalavtalet har kunnat få EG att acceptera att lösa dessa gamla problem. Där är vi inte, som Pär Granstedt uttryckte det, jämställda med EG, utan EG har haft rättighet att höja sina silltullar, medan de svenska koncessionerna har ingått i frihandelsbalansen. EG har alltså makat på sig, och vi har åstadkommit resultat som klart minskar de problem som har funnits på fiskeområdet. Som Jens Eriksson underströk har fiskeriorganisationerna underställts och accepterat sakinnehållet i den här uppgörelsen vid ett sammanträde med organisationens arbetsutskott. I relation till vad som har sagts i de tidigare inläggen på denna punkt kan jag säga att den här förhandlingen utan tvivel har förts med god vilja. Det svenska fisket har fått bättre villkor. Det kan ses i ljuset av de utomordentligt inflammerade förhandlingar som för närvarande förs mellan USA och EG om samma fråga, nämligen anpassningen i förhållande till Spaniens och Portugals inträde i EG. Sverige har utan tvivel fått en bra förhandlingsuppgörelse. Redan från början strävade emellertid Sverige efter ett mer omfattande samarbete med EG än det samarbete som kom till stånd genom frihandelsavtalet såsom det uttrycktes i början av 1970-talet. I sitt s.k. Tetra Pak-tal 1981 klargjorde Olof Palme att vi var beredda att diskutera samarbete på alla områden utom i fråga om utrikesoch säkerhetspolitiken. Bedömningen att ett medlemskap i EG inte är möjligt med hänsyn till den svenska neutralitetspolitiken kvarstår naturligtvis. För Sverige och övriga EFTA-länder är det av avgörande ekonomisk betydelse att vi på lika villkor kan delta i det uppbyggande av en europeisk hemmamarknad som nu kommer att äga rum. Annars riskerar vi att hamna i underläge i konkurrensen, vilket är till skada för vår tillväxt och sysselsättning. Samarbetet mellan EFTA-länderna gemensamt och EG spelar alltså en mycket viktig roll i sammanhanget. Den politiska grunden för det finns i den gemensamma deklaration som antogs vid det första gemensamma ministermötet mellan alla Västeuropas regeringar under svenskt-franskt ordförandeskap i Luxemburg 1984. Den deklarationen fastslår alla deltagande parters intresse av att bygga upp vad som kallas ett dynamiskt ekonomiskt område i Europa omfattande både EFTA och EG-länderna. Gemensamma arbetsgrupper har tillsatts på flera områden, och nya arbetsområden och grupper tillkommer i snabb takt. Det finns en god styrfart i det här arbetet. Anledningen till att vi lyckades nå enighet i Luxemburgdeklarationen är också en ökad insikt inom EG-länderna att samarbete mellan EG och EFTA också är i EG-ländernas intresse. Det finns kanske återigen skäl att återkomma till vad vi ofta understryker, nämligen att EFTA för EG länderna är den i särklass största exportmarknaden, större än USA, Japan och Sovjetunionen sammantagna. I denna samarbetsanda har EG-kommissionen i ett meddelande till EG:s ministerråd i maj förra året tagit fasta på EFTA-ländernas önskemål och föreslagit att handelshindren skall avvecklas mellan EG och EFTA länderna parallellt med genomförandet av den inre marknaden i EG. Naturligtvis måste vi vara medvetna om att det finns grupper inom EG, som inte har ett engagemang som är så starkt för EG-EFTA-samarbetet som det har framkommit av de regeringsuttalanden som jag just har talat om. Det finns naturligtvis alltid risker för bakslag i arbetet. Inom EG kan man kanske oavsiktligt, i ekonomiskt trängda lägen, komma att förbise EFTA-samarbetet och i första hand se om sitt eget hus. Som den mindre parten måste vi i EFTA alltid vara beredda att själva ta initiativ, uppträda som konstruktiva partner och vara kompetenta samtalspartner i EG. Det kräver ett bra förberedelsearbete inom EFTA. Självfallet kommer genomförandet av en gemensam varumarknad i Västeuropa att ställa stora krav på oss själva också i Sverige. Vi måste vidta en rad åtgärder på hemmaplan för att detta mål skall uppnås. Det kommer att bli en mångårig process. Alla berörda — företag, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer, regering, statliga myndigheter och riksdag — måste i större utsträckning väga in en europeisk dimension i enskilda frågor. Om vi genom att arbeta inom vattentäta skott eller med överdrivet revirtänkande tidigt hamnar i låsta positioner i tekniska detaljer kan vi riskera de långsiktiga strategiska fördelarna av gemensamma europeiska lösningar. Vi bör inte anklagas för att kräva att få vara med i högtidliga deklarationer för att sedan rada upp onödiga invändningar i det praktiska arbetet. Men vi är heller i Sverige inga gratisåkare i det europeiska samarbetet. Vi ger bidrag till det samarbetet som vi menar är till ömsesidig nytta. Det här arbetet under kommande år kommer att beröra en lång rad områden: förenkling av gränskontroller, handelsdokumentation, inte minst införandet av ett enhetligt handelsdokument, det s.k. SAD, tekniska handelshinder — för oss är det också viktigt att mera öppna den offentliga upphandlingen —, lagstiftning om joint ventures mellan företag i olika länder, immaterialrätt, osv. På transportområdet har vi stora intressen — jag går alltså igenom områden som tas upp i vitboken. På det finansiella området har viktiga avregleringar ägt rum i Sverige. Nyligen har möjligheten öppnats för utländska banker att etablera sig här. Ytterligare steg till lättnader redovisas i kompletteringspropositionen, osv. Deltagandet i ett fortsatt och intensifierat Europaarbete kommer att ställa oss i Sverige inför en rad nya krav och utmaningar. Det behövs en ökad medvetenhet om de krav vi ställs inför, och det behovet finns som sagt i alla delar av samhället, såväl inom förvaltning och näringsliv som inom den fackliga rörelsen. Som ett led häri kommer jag senare i år att inbjuda till ett större symposium med deltagande från berörda organisationer och förhoppningsvis från EG-kommissionen och EFTA-sekretariatet. Det finns behov av framförhållning, nu när EG går in i en ny beslutsprocess. Det är ju nu som vitbokens förslag kommer att börja aktualiseras, efter Prot. 1985/86:140 den nya beslutsordning som antogs för något halvår sedan. Det är angeläget att vi kan framföra synpunkter till EG i ett tidigt skede, innan positionerna har låsts i de interna EG-diskussionerna. Det gäller områden som miljö, arbetsmiljö och konsumentskydd, där Sverige har höga ambitioner. Därför är det utomordentligt betydelsefullt att avvecklingen av handelshinder bedrivs hand i hand med ett intensifierat samarbete om produktsäkerhet, miljö, arbetsmiljö, osv. Det innebär också att vi i ökad grad måste ta hänsyn till det harmoniseringsarbete som pågår utomlands. Man skall vara på det klara med att flera av EG-länderna är länder där den moderna arbetarrörelsen har fötts och att de också har höga krav vad gäller miljövård, arbetsmiljö och konsumentpolitik. Det har inte minst illustrerats i det som skett efter den ryska olyckan i Tjernobyl. Nordens fackliga samorganisation, NFS, har för övrigt nyligen antagit ett uttalande, där man ger starkt stöd åt tanken på en gemensam hemmamarknadi Västeuropa. Nordens fackliga samorganisation ser detta som ett led i en politik för ökad tillväxt och sysselsättning, utveckling av välfärd och aktiv näringspolitik. Harmonisering av föreskrifter och standarder bör ha som mål att förbättra arbetsmiljön och konsumentskyddet, säger man. Utvecklingen får inte leda till uppsplittring av handeln och en ekonomisk uppdelning av Västeuropa, säger Nordens fackliga samorganisation. Man betonar att det är ett ömsesidigt intresse att avvecklingen av handelshinder sker parallellt inom och mellan EG och EFTA, och man uppmanar de fackliga organisationerna i Europa att bidra till arbetet. Regeringen kommer att förstärka insatserna för att avveckla handelshinder i Europa. De nya initiativ som tagits i EG leder till behov av en klarare samordning av de här frågorna på ett tidigt stadium i Sverige. Det är på det sättet vi kommer att möta de förslag som finns i vitboken. Vi kommer att tillsätta en särskild samrådsgrupp på politisk nivå i kanslihuset för att effektivt styra arbetet med Europafrågor. Till handelsavdelningen knyts också en särskild samordnare med inriktning på handelshinder och konkurrensrättsfrågor i de europeiska sammanhangen. Förre näringsfrihetsombudsmannen Torsten Löwbeer har accepterat att ta på sig den uppgiften. Samtidigt måste vi verka för att EFTA-samarbetet stärks i de här frågorna. Vi befinner oss i ett nytt skede, där relationerna med EG har blivit den centrala frågan i EFTA:s arbete. Det gäller att se till att vi har en hög handelspolitisk beredskap inom EFTA, så att vi kan ta initiativ innan EG låst olika handlingsalternativ, för EG är i dag öppet för en diskussion med EFTA innan man själv går till beslut om sina olika alternativ, från kommissionens sida till rådet. Vid EFTA:s ministermöte i juni i Reykjavik kommer representanter för EG-kommissionen att vara med. Vi måste då ta ställning till viktiga frågor som enhetsdokumentet SAD, samarbetet på forskningsområdet inte minst. Men lika viktigt är det att vi säkrar en effektiv samordning mellan det arbete som bedrivs för att avveckla handelshinder i Norden och det västeuropeiska samarbetet. Här spelar Danmark en utomordentligt viktig roll som brobyggare mellan EG och de nordiska länderna. Också det arbetet utökar vi nu. Frågan om ett ramavtal på forskningsområdet väcktes i februari 1983 i samband med statsminister Olof Palmes besök hos EG-kommissionen i Bryssel. Vid den tiden höll EG på att utarbeta ett omfattande forskningsprogram som syftade till att öka EG:s konkurrenskraft utåt på det industriella området, inte minst mot bakgrund av den s.k. amerikanska och japanska utmaningen. Det är alltså viktigt för svensk industri att bli delaktig i denna forskningssatsning. I Västeuropa har under åren de forskningspolitiska initiativen avlöst varandra. För ett år sedan tog den franska regeringen initiativ till ett nytt europeiskt forskningssamarbete, kallat Eureka. Samtliga västeuropeiska länder inkl. Sverige har ställt sig bakom syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på den internationella marknaden, framför allt sådan forskning som liksom är nära marknaden, till skillnad från EG programmen, som ligger en bit längre ifrån marknadstillämpningar och närmare grundforskningen. Eurekas högnivågrupp har också nyligen föreslagit att Sverige skall bli nästa ordförande för Eureka under den ordförandeperiod som infaller under hösten i år. I juni lade EG-kommissionen fram ett tänkepapper om en s.k. ny europeisk teknologisk gemenskap vid sidan om de tre redan existerande, också det ett förslag som har mottagits positivt och antagits av EG:s ministerråd. Parallellt med de här förslagen av multilateral karaktär har EFTA länderna, med undantag för Island, förhandlat fram bilaterala ramavtal med EG om tekniskt och vetenskapligt samarbete. Avtalen är likartade. I den gemensamma forskningskommitté som resp. land skall sätta upp kommer också samarbetets detaljer att regleras. De här avtalen innebär inte för svensk del att vår industri får en fri tillgång till eller automatisk rätt att ingå i de olika EG-programmen, men jag är övertygad om att de svenska företagen, som har stor kompetens inom en rad områden, kommer att kunna betraktas som intressanta samarbetspartner och kunna hävda sig väl i konkurrensen. Vi har redan genom vår aktiva medverkan i det s.k. COST-programmet i Europa visat att vi har god kompetens i Sverige, och våra bidrag värdesätts av de andra länderna. Vårt avtal med Euratom på fusionsforskningsområdet är ytterligare ett exempel på vår beredvillighet att samarbeta europeiskt. Men en förutsättning för ökat svenskt industrideltagande i EG-programmen är naturligtvis att EG inte stänger ute s.k. tredje länder. Också på den punkten finns det dock skäl till optimism. Under senare tid har EG-kommissionen gjort klart att man avser att föreslå EG:s råd att öppna forskningsprogrammen för de länder med vilka man har tecknat bilaterala ramavtal. Om det beslutet fattas av EG-rådet, är en av de farhågor som Carl Bildt tog upp i sitt första inlägg undanröjd. Redan har för övrigt det svenska televerket blivit deltagare i det s.k. Race-programmet som är ett från svensk botten rent eget program på telekommunikationsområdet. Sammanfattningsvis ter sig alltså utsikterna för att vi skall kunna driva våra intressen i den vidare utvecklingen i Europa som ljusa för närvarande. Det finns en klart manifesterad vilja inom EG att samarbeta med EFTA länderna. Vi vet litet om framtiden, men vi vet om nutiden att denna vilja är reell. Det finns goda möjligheter för oss att förstärka detta samarbete; det Prot. 1985/86:140 = gäller såväl om kommissionen som om EG-huvudstäderna. För att den här politiken skall kunna följas upp i praktisk handling krävs alltså ett ordentligt stöd inte bara från regering och riksdag utan i lika hög grad från näringslivet och arbetsmarknadens parter. Vi bär alla ett gemensamt ansvar för att politiken i förhållande till den europeiska gemenskapen är långsiktig, konsekvent och trovärdig. Den debatt som har förts hittills visar ju att det finns en god gemensam grund och en god vilja från de svenska riksdagspartiernas sida att aktivt delta i det europeiska samarbetet. Jag vill avsluta med att säga att riksdagen själv — vilket också underströks av Stig Alemyr — har en viktig funktion i förhållande till EG-parlamentet, som vi inte får glömma bort som en betydelsefull del av de Europeiska gemenskaperna. Det intensifierade samarbete som kommer att ske mellan den svenska riksdagen och EG-parlamentet är också en mycket viktig del av vårt europeiska samarbete, så som det drivs från de svenska riksdagspartiernas sida.

Fru talman! Låt mig först säga att jag tycker att det metodiska och pragmatiska sätt som Sverige arbetar på för att utveckla samarbetet med EG på olika områden är bra. Det är någonting som vi har glädje av och kommer att kunna ha ännu mera glädje av. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi är medvetna om att EG inte är någon välgörenhetsorganisation utan en i många fall tuff förhandlingspart, som gärna ser till att den själv får så goda villkor som möjligt. Det är naturligt i en förhandlingssituation. Då är det viktigt att vi också anstränger oss för att för vår del se till att de avtal som träffas blir så gynnsamma som möjligt. Det är självklart att ju mer vi har att get.ex. på det vetenskapliga området — det är ett samspel och ett samarbete — desto intressantare blir vi som förhandlingspart. De satsningar som vi gör på forskningens vitala område är naturligtvis väldigt viktiga där. Vidare är det väsentligt att vi uppträder gemensamt med andra stater. Därför tycker jag att samarbetet med EFTA i relationerna till EG är positivt och viktigt. Vi har särskilt stor anledning naturligtvis att samarbeta med de övriga nordiska länderna, som har likartad position visavi EG som vi. Ju mera vi kan uppträda gemensamt med andra berörda stater i våra relationer till EG, desto starkare står vi. Utrikeshandelsministern illustrerade själv vilken roll EFTA faktiskt spelar som handelspartner till EG. I det här sammanhanget kan jag säga att uppgörelsen på fiskets område, som nu är aktuell, är litet oroväckande. Jag kan inte tycka att det är en särskilt bra överenskommelse ur svensk synpunkt. På något sätt har vi fått betala tullfriheten ungefär tre gånger. Visserligen är det riktigt att det inte fanns någon formell knytning mellan det svenska medgivandet om tullfri import av beredda fiskeprodukter och EG:s medgivande om tullfrihet för svensk sill. Nog uppfattades det som att det fanns ett reellt samband. Vi betalade alltså redan den gången för tullfriheten genom att tillåta tullfrihet för importerade fiskeprodukter. I det sammanhanget förlorade vi de förmåner som vi haft i samband med export av svensk fisk till Spanien och Portugal. Det är den andra gången som vi betalar. Den tredje betalningen utgörs av de torskkvoter som vi lämnar till EG enligt denna uppgörelse. När man får betala för en förmån tre gånger om tycker jag inte att det är ett Prot. 1985/86:140 särskilt bra avtalsresultat. 14 maj 1986 Som exempel på avtalssituationer med EG är detta litet oroväckande. Vår reaktion berör naturligtvis först och främst fiskets situation men har också en viss principiell karaktär. Det är viktigt att vid förhandlingar verkligen ta vara på svenska intressen men även att ta vara på små näringars, som naturligtvis fisket är, intressen.

Fru talman! Det var värdefullt att utrikeshandelsministern så starkt betonade likheterna när det gäller målen i fråga om miljö, arbetsmarknad m.m. som präglar Sverige och EG. Det är inte stora skillnader i de avgörande synsätten på samhällsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen och hur livet skall gestalta sig för människorna. Det är bra att detta sägs, därför att medvetenheten om likheterna innebär att samarbetsklimatet mellan Sverige och EG underlättas. Mats Hellström nämnde att samarbetsklimatet är bra. En bidragande faktor därtill är naturligtvis att EG nu har nått ungefär så långt i sin utvidgning som man hade tänkt att man skulle nå. EG omfattar i dag 320 miljoner människor. Till EG hör praktiskt taget alla de europeiska demokratierna. Det finns, vid sidan av Turkiet, ett fåtal som står utanför. Flertalet av dem ingår i det europeiska frihandelsområdet, EFTA, med en befolkning på totalt 30 miljoner människor. Jag tror att EG inte vill ställa till problem för de relativt få och relativt små europeiska demokratier som står utanför gemenskapen utan försöker skapa samarbetsformer som fungerar för alla demokratierna i Europa. Nu är målet att handelshindren inom EG helt skall försvinna och att en verkligt gemensam marknad skall upprättas. Därför är det positivt att man från EG:s sida sagt, att handelshindren mellan EG och EFTA skall avskaffas parallellt med arbetet inom EG. Jag tog fasta på det som Mats Hellström sade om att arbetet i Sverige med dessa frågor kräver en europeisk dimension. Ett av de problem vi kan komma att möta på svensk sida är ett vaktslående kring sådant som är invant och välkänt. Detta kan sätta en del käppar i hjulet — förhoppningsvis lätt brytbara käppar — för att samarbetet skall drivas vidare. Därför krävs det en politisk vilja från regeringens sida att se till att myndigheterna sätter denna europeiska dimension främst. Man måste visa att man tar det stora målet, upprättandet av en i alla avseenden fungerande gemensam marknad, på allvar. Det är min förhoppning att just denna europeiska dimension skall prägla regeringens arbete på att åstadkomma denna för EG och EFTA gemensamt fungerande marknad. Mats Hellström sade också att det är viktigt att samarbetet sker på lika villkor. Men när vi trycker på detta, måste vi naturligtvis också vara medvetna om att den ena parten är mycket stor och mycket stark i förhållande till den andra och att lika villkor från dessa utgångspunkter inte alltid är lätta att uppnå. EG kommer naturligtvis att i första hand se till att hitta lösningar som passar för de länder som är medlemmar i den europeiska gemenskapen. Inbjudan till EFTA-länderna, däribland Sverige, kan i rätt 25 många fall komma att bli att ansluta sig till den lösning som man inom EG har funnit vara den bästa. Jag tror visst att vi får många tillfällen att vara med och diskutera, och jag tror visst att man kan komma att ta hänsyn också till svenska synpunkter i detta arbete, men EG:s storlek å ena sidan och EFTA:s och Sveriges å den andra gör det ändå svårt att tro att samarbetet alltid kommer att kunna ske på ”lika villkor”. Det här kan naturligtvis i en framtid leda oss till fortsatta överväganden om hur vårt samarbete med den europeiska gemenskapen skall utformas även formellt. Det vore naturligtvis önskvärt om man på de områden där Sverige vill delta på samma villkor som EG-länderna, helt och fullt, också kunde finna lösningar som gjorde att vi verkligen var likaberättigade och i alla avseenden fick arbeta på lika villkor med länderna inom den europeiska gemenskapen.

Fru talman! Mats Hellström avslutade med att säga att framtidsförutsättningarna för samarbetet mellan Sverige och EG är ljusa. Jag hoppas han har rätt; jag tror dessutom att så faktiskt är fallet. Han gjorde också en kort tillbakablick på vad som har inträffat under perioden sedan 1970-1971 när vi fick den formella form för samarbete som vi har levt med sedan dess. Han konstaterade — alldeles riktigt, tror jag — att det har gått bättre än vad många då väntade. Man kan konstatera att vi inte fick den anslutningsform som vi strävade efter. Vi ville ha mer än bara ett frihandelsavtal. Vi ville ha en tullunion, vi ville ha ett utökat samarbete på en rad områden. Vi fick nöja oss med detta avtal men kan i dag konstatera att det inte var så dåligt som vi befarade, vare sig från den sida som ville gå ännu längre eller från den sida som företrädde den förhandlingsuppläggning som då var den dominerande. Jag tycker det är viktigt att detta sägs. Samtidigt skall man ha klart för sig att ett av de viktiga skälen till att det gått bättre än vad vi väntade oss 1970-1971 är att det delvis gått sämre för EG än vad vi då förväntade oss. Då diskuterade vi i termer av mycket långtgående dokument från EG:s sida. Det gälldet.ex. van Air-planen, som talade om att upprätta en ekonomisk och monetär union till slutet av 1970-talet. Av detta har blivit intet. Från svensk utgångspunkt är det förmodligen positivt att det blev litet problem för EG när det gällde de mer vittflygande samarbetsplanerna. Men i ett vidare europeiskt perspektiv och ett långsiktigt perspektiv är det måhända så att även vi har anledning att beklaga de problem som EG haft. Det är också riktigt som Mats Hellström säger att det är på det utrikespolitiska området, om än vid sidan av det formella samarbetet, som EG-staterna gått framåt i sina samarbetssträvanden. Detta är något som ställer till problem för oss i det längre perspektivet. Det diskuterade vi nyss i den tidigare debatten. Det är också viktigt att påpeka att detta innebär positiva inslag i den internationella bilden. Jag noterade att Mats Hellström i ett anförande inför Industriförbundet nyligen uttryckte sig så här: Det är i supermakternas värld av omistligt värde med ett Europa som självständigt kan stå upp till försvar — Prot. 1985/86:140 för de små staternas oberoende, de mänskliga rättigheterna och respekten 14 maj 1986 för den internationella legaliteten. Jag tycker det är bra att detta blir sagt. Det är EG:s utrikespolitiska samarbete som Mats Hellström här talar om, och det är ett bidrag till avspänning och till bättre internationella relationer och därmed också till ett förverkligande av Sveriges vidare utrikespolitiska strävanden. Nu skall vi se framåt, fördjupa och bredda samarbetet. Mats Hellström har tagit en del initiativ. Det har tillsatts en samrådsgrupp under ledning av en statssekreterare inom utrikesdepartementet. Det tycker jag är bra. Man kan möjligtvis göra kommentaren att det är ganska märkligt att en sådan samrådsgrupp inte funnits redan tidigare. Inom regeringskansliet finns en rik flora av samrådsgrupper. Om jag inte missminner mig finns det t.o.m. en som handlar om Antarktis. Att vi nu får en som också handlar om vår egen världsdel tycker jag är i hög grad påkallat. Men när det nu skall bli en insats för att aktivera oss gentemot Europa får vi inte glömma att det nere i Europa i EG-staterna också finns en viss skepsis gentemot Sverige. Vi ses ibland som ett land som väljer och vrakar, som förmanar och utövar förmynderskap när det gäller olika delar av EG samarbetet. Man tycker ibland att den verkliga viljan från Sveriges sida att göra en egen insats i det europeiska samarbetet har saknats. Därför tror jag att vi måste gå in och intensifiera våra kontakter. Det gäller EG-kommissionen, där regeringen har ett speciellt ansvar. Det gäller Europaparlamentet, där vi här i riksdagen har vårt ansvar. Det gäller de EG-ansvariga i alla de nationella regeringarna och alla de nationella regeringskanslierna. Trots allt som sägs om en federal och överstatlig struktur inom EG-arbetet är EG fortfarande en koalition av självständiga nationer där de avgörande besluten fattas i de olika nationella huvudstäderna. Till slut, fru talman, något kort om EFTA. En utrikeshandelsminister i Sverige måste tycka bra om EFTA. Det gör också Mats Hellström. Det kan man inte rikta någon invändning mot. Men samtidigt skall vi vara medvetna om att EFTA i dag är en skugga av vad det en gång var. Det är en europeisk restprodukt som är väsentlig när det gäller att samordna vissa frihandelsfrågor gentemot EG men som därutöver, tror jag, inte kan tjäna som en vidare bas för samarbetet mellan t.ex. Sverige och EG. Där tror jag i stället att vi har anledning att titta mer på de möjligheter som Norden innebär. Mats Hellström nämnde Danmarks roll som brobyggare mellan Norden och Europa. Det pågår en Europadebatt i Norge som jag tror kommer att innebära intressanta resultat längre fram i tiden. Det finns ett förnyat intresse i Finland för de europeiska samarbetsfrågorna. Vi skall se Norden som en nödvändig del också av vår europeiska samarbetspolitik.

Fru talman! Jag hade i den här debatten inte tänkt att nämna vita zonen, men vill ändå understryka den stora betydelse som en lösning av problemet med vita zonen skulle innebära. Det är ett oerhört fisketryck i det område på 13 500 km? som ligger öster om Gotland. De försiktigaste beräkningar som vi har kunnat göra pekar på att EG hittills i år har tagit upp 78 000 ton torsk, 27 fjolåret. En lösning beträffande vita zonen skulle på ett fantastiskt sätt kunna betyda en uppryckning för det svenska fisket. Jag hoppas innerligt att man kommer att lyckas — jag vet att det pågår förhandlingar. Mats Hellström talade om att bygga upp en marknad. Menar han därmed uppbyggandet av en marknad för fisk, vill jag säga att de avtal som vi beslutar om i dag är alldeles för små. Avtalen täcker knappast vår export i dag. Jag har många gånger frågat mig varför inte regeringen vill skydda svenskt fiske och svensk beredningsindustri. Ingen kan påstå att detta har skett genom de avtal som träffades 1972. Sedan dess har det inte hänt så särdeles mycket. Nu säger Mats Hellström att han skall försöka att få bort handelshindren. Tänk då på svenskt fiske och på svensk beredningsindustri, där man har så stora handelshinder sedan många år tillbaka. Jag återkommer kanske flera gånger till denna sak — vi har tidigare haft många debatter i frågan — och jag gör det då, eftersom det rör sig om en livsviktig fråga för svensk fiskerinäring liksom också för den svenska beredningsindustrin, som skapar sysselsättning i en känslig miljö i vår skärgård och vid vår kust. De avtal som tillkommit löser problemen endast tillfälligt. Det måste till mycket mer. Det krävs vad som står i vår motion: att vi får handla på lika villkor när det gäller Europamarknaden. Blir det så tror jag att svenskt fiske och svensk beredningsindustri kan konkurrera. Men problemen kan inte skjutas på framtiden, utan det måste ske någonting snart.
Fru talman! Pär Granstedt hävdar att vi så att säga skulle ha betalat flera gånger för vår fisk, men detta är, som sagt, en felaktig historieskrivning. EG:s silltullar kan ju inte jämföras med de fiskekoncessioner som Sverige gjorde när frihandelsavtalet kom till. Våra koncessioner ingick i frihandelsbalansen. Men EG hade rätt att höja sina silltullar utanför denna balans. Vi beklagar mycket att EG gjorde detta senare i början av 1980-talet. Den bakgrund som Pär Granstedt ju helt bortser från är verkligheten, nämligen EG:s stora interna fiskekrig. Sedan vill jag, med hänvisning till vad Jens Eriksson sist sade och i någon mån till vad också Carl Bildt var inne på, framhålla att den svenska regeringen har agerat utomordentligt aktivt, inte bara vid förhandlingar med EG-kommissionen utan också i samtliga EG-ländernas huvudstäder. Jag håller helt med Carl Bildt om att det är mycket viktigt att vi också förankrar vår egen politik i huvudstäderna. Vi har inte bara diskuterat de större frågorna utan också konkreta intressen för de svenska fiskarna. Jag tror att silltullarna under den här tiden har varit uppe nästan varje gång någon svensk har diskuterat EG-frågor i huvudstäderna. Vi har också uppnått resultat på den punkten. Det måste ändå slås fast. Vi har lyckats klara det här problemet, men vi skall också arbeta på de mera långsiktiga lösningarna. Men fiskarnas akuta problem beträffande silltullarna, som Jens Eriksson så många gånger har tagit upp, har vi nu undanröjt. Dessutom har vi delvis kunnat lösa det gamla problemet med fiskkonserverna. Detta har vi kunnat få med god vilja från EG-ländernas sida, trots att de har stora interna fiskeproblem och trots att deras förhandlingar med andra länder, t.ex. USA, om just samma fråga, dvs. Spaniens och Portugals Prot. 1985/86:140 inträde, är utomordentligt inflammerade. 14 maj 1986 Jag vill säga till Pär Granstedt att det inte går att enbart se detta som en sorts kostnadspost för Sverige. Vi får inte glömma att det är av utomordentligt stort värde för Sverige att Spanien och Portugal inträdde i EG och att Sverige får tillgång till den spanska marknaden i en frihandel — med Portugal har vi ju haft frihandel redan tidigare. Detta värde bör sannerligen inte undanskymmas i debatten. Jag håller helt med Hadar Cars om både vikten av och problemen med att få svenska myndigheter och förvaltningar liksom, vill jag tillägga, svenska företag och näringslivsorganisationer att tillräckligt väga in en europeisk dimension. Detta är ingalunda ett specifikt svenskt problem. Det finns inom alla Europas länder, både inom EG-länderna själva och i andra EFTA länder. Det är alltid lätt att se de egna tekniska lösningarna som de självklart överlägsna.

Utan tvivel finns det inom många EG-länder en stark vilja att förbättra konsumentpolitik och arbetsmiljö, och det finns alla skäl för oss att ha ett mycket intimt utbyte av forskningsresultat och liknande med EG. Men jag håller med Hadar Cars om att det i alla organisationer finns inneboende trögheter när det gäller att till samarbetet lägga en internationell dimension. Här får vi alla hjälpas åt. Regeringen kommer säkerligen att ha en svår väg framför sig i arbetet med att få myndigheterna i Sverige att på alla områden få in en europeisk dimension i sitt tänkande. Det gäller också riksdagspartierna, och det gäller näringslivet och företagen. Vi måste göra gemensamma ansträngningar. För att peka på vikten av att också de fackliga organisationerna arbetar i denna riktning citerade jag nyss det utomordentligt starka dokument som Nordens fackliga samorganisation har lagt fram i frågan. Vi har alltså ett gemensamt ansvar och förvisso ingen lätt uppgift. Säkerligen kommer alla vi som engagerar oss i den här frågan att någon gång slå pannan blodig när vi skall försöka förklara att det finns andra tekniska lösningar än just de svenska, danska, norska, finska eller vilka det kan gälla. Jag vill i det här sammanhanget peka på den ökade tendensen till att acceptera andra länders provningar, andra länders lösningar. En harmonisering är viktig, men tidskrävande. Den innebär att många länder skall samordna olika lösningar. Ett alternativ är att vi, under förutsättning att andra länders provningsorgan och testningsorgan är för oss acceptabla, säger att vi erkänner de andra ländernas regler utan att det nödvändigtvis blir en harmonisering. Så gör vi nu i det nordiska samarbetet, och vi för diskussioner om liknande samarbetsformer när det gäller EG och EFTA. Detta kan vara en enklare väg än den rena harmoniseringen. Carl Bildt underströk att vi i regeringen har en redan existerande beredningsgrupp för Antarktis, och han gladde sig åt att vi nu också skulle få en för EG-frågor. Jag kan upplysa Carl Bildt om att vi i regeringskansliet 29 redan tidigare har haft en beredningsgrupp för EG-frågor och att denna har haft, om än inte högre status, så i varje fall större arbetsmöjligheter och högre dignitet än beredningsgruppen för Antarktis. Vad vi nu gör är att lyfta upp den beredningsgrupp som redan finns på politisk nivå, att ge den mer resurser och att tillsätta en särskild samordnare — som kommer att ta upp inte minst de vitboksfrågor som Hadar Cars var inne på — nämligen Torsten Löwbeer, som kombinerar näringsfrihetsombudsmannens kunnande om näringsrätt, konkurrensrätt och EG-rätt med engagemanget för att avveckla handelshinder. Vi anslår alltså nya resurser för det här arbetet. Jag är inte lika pessimistisk som Carl Bildt om EFTA:s möjligheter. Förvisso är de små, det vet vi, men EFTA-länderna är inte så små tillsammans; det har jag gett några exempel på. Tvärtom är EFTA i världen en ganska betydande handelssammanslutning genom våra länders inneboende höga levnadsstandard och därmed också höga handelsomslutning. Det finns gemensamma drag. Man kan säga att de har utvecklats delvis av tillfälligheter — det kan jag hålla med Carl Bildt om. EFTA är en organisation som tillkom av andra motiv än de som i dag delvis styr dess verksamhet. Länder har fallit ifrån: Storbritannien och Portugal. Det har blivit så att det nu är ett antal små länder i Europa som deltar i EFTA. Dessa länder har gemensamma drag. Vi har i dessa länder en stark frihandelsprägel i vår handelspolitik, nationellt sett. Man kan nog säga att EFTA sammantaget uppfattas i världen som en än mer frihandelsinriktad organisation än EG -— där finns det en EFTA-profil. EFTA-länderna för en ekonomisk politik som har lett till en väsentligt lägre arbetslöshet i EFTA-länderna än den som finns i EG-länderna. Det finns också andra drag inom EFTA som utan tvivel är gemensamma. EFTA uppfattas också alltmer som en aktiv deltagare i den internationella handelspolitiska debatten. Jag är mer optimistisk än Carl Bildt om möjligheterna för att EFTA skall kunna användas som ett praktiskt instrument i EG-arbetet. Det kräver att medlemsländerna på allvar ställer upp på detta samarbete, att man uppfattar detta som en riktig väg för oss att åstadkomma ett västeuropeiskt stort, dynamiskt hemmamarknadsområde. Man har redan börjat i världen omkring oss att uppfatta att Europa inte bara är EG, the Market, något som för inte så länge sedan var en ganska vanlig uppfattning i Japan och USA. EFTA finns nu med på kartan mer än tidigare.

Fru talman! Jag vill göra några reflexioner. Först och främst förväntar jag mig inte att Mats Hellström och jag skall hamna på samma linje i fråga om historiebeskrivningen. Låt mig uttrycka mig så här när det gäller fisket att den svenska fiskerinäringens situation i förhållande till EG är sämre nu efter det här avtalet än den var när frihandelsavtalet först träffades med EG. Då inkluderar jag naturligtvis vad som har hänt under tiden på silltullarnas område. Detta måste man notera med beklagande. Det kan inte intecknas som en framgång för den svenska förhandlingspolitiken gentemot EG. Vidare är det naturligtvis viktigt att vårt samarbete med EG också innebär att man, där detta är lämpligt, försöker harmonisera svenska byråkratiska regler av olika slag med vad som gäller i Europa. Jag vill samtidigt slå fast att Prot. 1985/86:140 detta inte får innebära en sänkt ambitionsnivå i Sverige när det gäller t.ex. 14 maj 1986 åtgärder för att skydda miljö och människors hälsa. Vi får alltså inte låta strävandena att harmonisera vårt regelsystem med EG:s leda till en sänkt standard och ett sänkt skydd på dessa och andra vitala områden. På sådana områden där vi upplever att EG släpar efter gentemot Sverige får vi nog vackert vänta på att EG kommer ikapp, innan vi åstadkommer någon harmonisering. Jag vill också säga när det gäller EFTA-samarbetet att det är väldigt viktigt, vilket också antytts tidigare, att Sverige i våra relationer till EG uppträder gemensamt med andra stater som har liknande intressen som vi. Sverige väger inte särskilt tungt när det uppträder ensamt. Jag delar utrikeshandelsministerns uppfattning att EFTA är en stor tillgång, som vi skall ta till vara och som vi skall utveckla inte minst genom att EFTA ger oss möjlighet till ett gemensamt uppträdande gentemot EG. Samtidigt instämmer jag gärna med Carl Bildt i att vi också skall se Norden som en lämplig bas för gemensamt uppträdande — dels därför att vi i Norden har andra länder som befinner sig i samma situation som Sverige, dels därför att vi har den unika situationen med Danmark, som ingår i den nordiska gemenskapen och även ingår i EG. Här finns det naturligtvis utrymme för olika lösningar i olika förhandlingssituationer. Men att vi så långt som möjligt uppträder gemensamt med andra tror jag är viktigt för utvecklingen av våra relationer till EG.
Fru talman! Jag måste ställa en fråga till Mats Hellström. Menar Mats Hellström verkligen att EG har visat god vilja i förhandlingarna därför att man låter Sverige köpa tullfrihet för begränsade kvantiteter fiskprodukter och fiskkonserver? Jag har inte gjort en beräkning av hur mycket tullen är värd, men jag tror att vi krona för krona har köpt oss denna tullfrihet. Är det god vilja?
Fru talman! Bara några ord i all korthet om EFTA. Det är inte fråga, Mats Hellström, om att vara pessimistisk eller optimistisk angående EFTA. Jag tror att det är fråga om att vara realistisk när det gäller att se EFTA:s möjligheter i den situation där EFTA i dag har hamnat. När Mats Hellström säger att EFTA i dag är en kraft att räkna med i de internationella handelsdiskussionerna, så inbjuder det till den litet ironiska kommentaren att det verkar som om EFTA:s betydelse i svensk retorik ökar ju mindre antalet medlemsländer i EFTA blir. Jag tror att EFTA är betydelsefullt framför allt när det gäller frihandelsfrågorna. Där har vi mycket tydliga intressen gemensamt med de andra EFTA-staterna. Och EFTA är en bra bas när det gäller att harmonisera våra ståndpunkter i dessa frågor med de andra icke EG-staterna i Östeuropa och att sedan gemensamt företräda dem i förhandlingar med EG. Det är bra, och jag vill inte säga någonting som kan ta bort något från den delen av svensk 31 EFTA-politik. Men i takt med att andra delar blir mera betydelsefulla i EG-samarbetet och därmed i våra relationer med EG, t.ex. arbetet med att skapa en europeisk teknologisk gemenskap, tror jag att EFTA:s betydelse minskar. Och jag tror att det nordiska samarbetet och ansträngningarna att knyta samman vår nordiska samarbetspolitik med vår västeuropeiska samarbetspolitik får ökad betydelse. Därmed bör vi alltmer försöka se vår europeiska politik också i dess nordiska sammanhang och se den nordiska politiken även i dess europeiska sammanhang. Härvidlag har jag i stort sett samma uppfattning som Pär Granstedt redovisade. Jag tror inte att skillnaderna är så stora. En utrikeshandelsminister måste hålla festtal till EFTA. Men här kan vi också diskutera de realiteter som finns när det gäller EFTA, svensk politik, Europa och Norden.